Herr talman! Per Unckel kallade mig Johansson. Hans Nyhage kallade mig Anslag till vuxenut Karlsson. Mitt namn är Johnsson, som talmannen sade. bildning Jag förstår, Hans Nyhage, varför moderaterna väljer att använda sig av fyra debattörer i denna debatt. Det är naturligtvis mycket för en debattör att skära bort en halv miljard kronor. Jag förstår nu också att moderaterna ser just dessa nedskärningar som en så oerhört stor och viktig fråga att de finner anledning att trappa upp diskussionen på detta sätt.

Hans Nyhage är mycket emot tilläggsbidragen. Men när ekonomin är litet kärv och man inte kan höja olika bidrag så mycket som kanske skulle behövas, får man prioritera olika verksamhetsområden. Vi har ansett att studier i just svenska, matematik, samhällskunskap och en del andra ämnen är viktiga. Jag har förstått av debatten att just svenskan och matematiken är mycket ointressanta för moderaterna. Det förvånar mig litet. När det gäller den nedskärning som man vill göra på kulturverksamheten tycker jag att moderaterna är totalt okänsliga för all den amatörteaterverksamhet och musikverksamhet som skulle drabbas, framför allt i glesbygderna. Därför finns det anledning att vara mycket kritisk mot besparingsförslagen på denna punkt. Tlikhet med Per Unckel lindar nu Hans Nyhage in folkbildningen i mycket vackra ord. De talar om vilken betydelse den har, men rycker sedan bort ett stort antal miljoner och därmed förutsättningarna för att den skall kunna vara bra framöver. Förra året tyckte jag faktiskt att moderaterna var litet mer sympatiska när det gällde svenska för invandrare. Då sade moderaterna att det inte fanns behov av en sådan här omfattande verksamhet. De sade i stort sett att de inte skulle ha riktat in besparingarna på just detta område om behovet hade funnits. Nu riktar man en hårdare och råare argumentering mot det här anslaget och anser att även detta är en grupp som skall medverka i sparandet. Sedan vill jag på tal om central kursverksamhet fråga Hans Nyhage: Vem har betalat utbildningen för arbetsgivarnas ofta välutbildade representanter, som de fackliga företrädarna möter i förhandlingar?

Herr talman! Vpk sparar inte på något annat område än på försvarets. Den politiken gynnar inte någon i det här landet. Därtill är sanningen den att om man hade sparat lika mycket på alla andra områden som man i realiteten sparat på försvarsområdet, hade den ekonomiska situationen i Sverige varit 119 en helt annan och bättre än vad den är i dag. Ingvar Johnsson — jag ber om ursäkt för att jag tydligen sagt Karlsson vid något tillfälle; det var oavsiktligt — vidhåller att de särskilda tilläggsbidragen är nödvändiga för att man skall kunna bedriva undervisning i svenska, matematik och de övriga ämnen som har tilläggsbidrag. Sanningen är ju den att för cirklar inom dessa ämnesområden utgår statsbidrag i precis samma ordning som för alla andra ämnesområden. Det är alltså ingalunda så att statsbidraget försvinner helt i sammanhanget, vilket Ingvar Johnsson i sitt inlägg ville göra gällande. Jag tycker, herr talman, att vi skall ha detta klart för oss i den här diskussionen. Därtill kommer att en enhällig riksdag — inkl. Ingvar Johnssons partikamrater — vid upprepade tillfällen stått bakom kravet på att prio-bidragen, dvs. motsvarigheten till tilläggsbidragen, skulle bort. Folkbildningsutredningen handlade i enlighet därmed. Sedan är det ändå ganska anmärkningsvärt att man föreställer sig att all verksamhet som studieförbunden bedriver är helt beroende av de bidrag som utgår. I varje fall inom det studieförbund som jag representerar inser vi att vi av egen kraft, egen vilja och egen ambition kan uträtta åtskilligt, även om vi inte får bidrag för det. Jag vet att man resonerar på det sättet också inom andra studieförbund. Det vore häpnadsväckande om studieförbundens utåtriktade verksamhet skulle vara totalt beroende av det stöd som utgår från samhället. Så är det förvisso inte. När Ingvar Johnsson vill göra gällande att kulturverksamheten skulle allvarligt skadas därför att man tvingas skära ned på det anslaget, har Ingvar Johnsson uppenbarligen helt fel.

Herr talman! Jag får väl återupprepa för Hans Nyhage vad jag sade om prio-bidragen i min förra replik. I och för sig kan man tycka att alla bidrag skulle vara lika, om man kunde ha råd att hålla dem på en högre nivå. Men i en kärv tid måste vissa ämnesområden — typ svenska, matematik osv. — prioriteras. Detta är rimligt. Sedan förvånar det mig att Hans Nyhage säger att vi väl inte kan vara helt beroende av bidrag — Hans Nyhage hänvisar till någon sorts idealitet. Samtidigt försöker Hans Nyhage göra gällande att om man inte får bidrag för den fjärde timmen i konsthantverk, så kan man inte bedriva verksamheten under den timmen. Jag tycker att Hans Nyhage skall vända det argumentet mot sig själv. Genom moderaternas motioner och reservationer och inte minst genom dagens debatt har vi kunnat konstatera att för moderaterna är vuxenutbildning på grundskolenivå och gymnasienivå ingenting viktigt. För moderaterna är studieförbundens arbete med att höja lågutbildades kunskaper i svenska, matematik och annat inget viktigt. För moderaterna är det inte heller viktigt med vare sig delaktighet i kulturaktiviteter för de lågavlönade och lågutbildade i glesbygden eller med löntagarnas centrala kursverksamhet för att ge de fackligt aktiva en utbildning som de inte fick i sin ungdom men som Nr 106 arbetsgivarna har fått.

Herr talman! Det är ganska häpnadsväckande att man skall behöva höra från denna talarstol att man, därför att man vill göra nödvändiga besparingar på vissa områden, skulle bedriva någon sorts klasspolitik, en politik som skulle rikta sig mot vissa speciella grupper. Så är ingalunda fallet. Jag upprepar: Det är inte så illa ställt i vårt samhälle att hela verksamheten går över styr, om vi begränsar vissa av bidragen från samhället. I så fall är det fel på verksamheten, herr talman. Om den inte har någon som helst egenkraft att fungera vidare, måste vi undersöka vad det är för fel på denna. Men i Ingvar Johnssons värld är det tydligen så här illa ställt. Beträffande tilläggsbidragen kan vi väl vara överens om att det inte finns någon som säger att de är nödvändiga. Under sådana förhållanden och med tanke på att de inte fyller något speciellt behov anser vi att de skall avskaffas. Det är också helt i enlighet med vad en enhällig riksdag vid upprepade tillfällen har uttalat. Låt mig så ta upp frågan om den fjärde timmen. Ingvar Johnsson vill göra gällande att jag har begärt extra anslag för den fjärde timmen. Detta är icke sant. Vad jag har begärt är att studieförbunden, som begriper det här och som samfällt önskar få genomföra konsthantverksstudiecirklarna med sammankomster omfattande fyra timmar skall få lov att göra det, inom ramen för det statsbidrag som de har rätt att få. Det kostar inte, Ingvar Johnsson, ett enda öre extra att göra detta. Jag tycker att han skall vara hederlig nog att tala om att det förhåller sig på det sättet. Vad är det för skillnad, Ingvar Johnsson, mellan att genomföra 7 sammankomster å 3 timmar och att genomföra 5 sammankomster om 4 timmar? Skillnaden är den att det av Ingvar Johnsson förordade systemet med 3-timmarssammankomster i realiteten innebär att man tar ut en timme mer, vilket kostar mer. Jag begär att Ingvar Johnsson inför kammaren skall fastslå att påståendet om att vi moderater begär ökat anslag för den fjärde timmen är grundfalskt.

Herr talman! Två motioner om statsbidrag för nya folkhögskolor har på grund av det rådande ekonomiska läget avstyrkts av utbildningsutskottet. En av motionerna har väckts av Gerd Engman och mig och behandlar Stiftelsen Kvinnofolkhögskola i Göteborg. Vi har i vår motion utvecklat argumenten för statsbidrag. Kvinnofolkhögskolan, som i dag bedrivs som filialverksam 121 het till Nordiska folkhögskolan, har tvingats sänka antalet elevveckor från 1 700 till 1 500 på grund av att Nordiska folkhögskolan, som så många andra folkhögskolor, har kommit upp i taket för antalet elevveckor. Detta förhållande ökar kravet på självständighet för Stiftelsen Kvinnofolkhögskola. I utskottets betänkande och inte minst i Ingvar Johnssons föredragning skönjer jag dock en del positiva skrivningar, som i avvaktan på stiftelsens självständighet kan förstärka Kvinnofolkhögskolans verksamhet och ge den möjlighet att behålla och utveckla verksamheten. Jag tänker därvid i första hand på insatser för arbetslösa genom bl.a. en utökning av undervisningsvolymen för dessa. Kvinnofolkhögskolans kursverksamhet, som riktas till arbetslösa kvinnor, har gett mycket positiva resultat och kan också kännas som en direkt del av satsningarna på att öka medvetenheten för tekniska yrken. Invandrarkvinnorna är en annan stor målgrupp som Kvinnofolkhögskolan med sin speciella karaktär har lyckats nå. Det har tidigare berörts av Alexander Chrisopoulos på ett mycket bra sätt. En undervisningsmiljö som tar hänsyn till invandrarkvinnors kulturmönster och barriärer kan genom sina resultat också ge impulser till liknande verksamhet i det övriga landet. Kvinnofolkhögskolans unika möjlighet att vara ett kraftcentrum för kvinnokurser för hela landet kommer också att utnyttjas av kvinnliga forskare och för kvinnoforskning. I flera olika stöduttalanden från kvinnoforskare har just detta poängterats. Från mitt eget engagemang i Dalarnas kvinnohistoriska förening vet jag att intresset för kvinnors historia ökar. Det gör också kravet på forskning och kravet på att nya kvinnliga forskare får komma fram. Vår förhoppning är att trots avstyrkandet av motionen de olika typerna av riktade bidrag inom vuxenutbildningsstödet skall ge möjlighet för Kvinnofolkhögskolan att upprätthålla och utveckla verksamheten i avvaktan på självständighet. Herr talman! Vi räknar med att komma igen, och vi räknar med att komma igen för ett stöd för Stiftelsen Kvinnofolkhögskola i Göteborg. Jag tror att det är en av många viktiga åtgärder för invandrarkvinnor och arbetslösa kvinnor som vi inom vuxenutbildningsområdet kommer att få satsa ytterligare på i framtiden.

Herr talman! Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att en nyinrättad folkhögskola i Bona i Västra Ny utanför Motala skall bli statsbidragsberättigad. Folkhögskolan i fråga har vänsterpartiet kommunisterna som huvudman. Hela den här frågan är egentligen rätt olustig. Det rör sig om ett tidigare sjukhem, som ägdes av landstinget i Östergötlands län. När en nedläggning aktualiserades såldes delar av fastigheten ut. Vissa enfamiljsvillor såldes på den öppna marknaden, och skogsmark såldes till domänverket. Själva huvudbyggnaden däremot gick aldrig ut till något anbudsförfarande eller på den öppna marknaden, trots moderaternas protester i landstinget. Den såldes till vänsterpartiet kommunisterna för en krona. Samtidigt gavs det Nr 106 frikostiga löften från landstingets sida om bidrag till den kommunistiska Torsdagen den folkhögskolan — såväl upprustningsbidrag som bidrag till driften. Det är alltså 22 mars 1984 fråga om ett extra stöd i mångmiljonklassen från staten och landstinget till kommunisternas verksamhet. : A Anslag till vuxenut Reaktionen i Östergötland var starkt negativ mot landstingets agerande, men för vänsterpartiet kommunisterna var det självfallet en bra uppgörelse regionalt men tydligen också centralt. Det skulle vara intressant att få veta vad vpk egentligen har gett för utfästelser till socialdemokraterna för att få vara med om denna generositet med skattebetalarnas pengar. Till detta kan också läggas att det uppenbarligen är fråga om ett organiserat samarbete mellan kommunisterna och socialdemokraterna. Det framgår därav att framträdande socialdemokratiska politiker i Motala har låtit sig engageras i den kommunistiska folkhögskolans styrelse. Detta är något nytt, och det är illavarslande. Var finns den socialdemokratiska renhållningen mot vänstern, som man tidigare så gärna ville berömma sig av? Vidare är det beklagligt att centerpartiet och folkpartiet tyst har accepterat, och även stöder, den här socialistiska kohandeln. Det är inte svårt att peka på sakskäl emot engagemanget i fråga om statsbidragen. Vi har, och det har många talare tidigare framhållit, en hårt ansträngt samhällsekonomi. Angelägna uppgifter på det ena området efter det andra får stå tillbaka — inte minst på utbildningsområdet, där nödvändiga besparingar och nedläggningar leder till stora besvärligheter. Under 1978/79 års riksmöte uttalade man från utbildningsutskottets sida att stor restriktivitet måste iakttas när det gällde inrättandet av nya folkhögskolor och beviljandet av statsbidrag till dessa. Många folkhögskolor har i dag stora problem. En del av problemen har aktualiserats motionsvägen. Vi hörde nyss att Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan i Göteborg vill ha statsbidrag. Folkhögskolan i Nyköping vill bli självständig. Frågan om TBV:s och TCO:s första folkhögskola är aktuell. Missionsförbundets folkhögskola i Karlskoga har besvär med sina kapitalkostnader, osv. Gentemot nämnda skolor visar utbildningsutskottets majoritet den restriktivitet som riksdagen under riksmötet 1978/79 principiellt uttalat sig för — den kommunistiska folkhögskolan i Bona undantagen. Är det mera angeläget med statsbidrag till denna folkhögskola än till många andra som behöver stöd av detta slag? Varför skall speciell hänsyn tas till kommunisternas folkhögskola? Varför skall den få del av medel som annars skulle gå till andra folkhögskolor? Vad utbildningsutskottet säger på s. 15 i utbildningsutskottets betänkande är inte sant: ”Genom att den totala undervisningsvolymen föreslås höjas innebär den nya skolan inte något intrång på andra skolors möjligheter att bibehålla sin verksamhetsvolym.” Det är som sagt inte sant. Skolöverstyrelsens pott, pengar som skall delas ut till de folkhögskolor som särskilt behöver stöd, minskas nämligen med 30 26 på grund av att det skall finnas utrymme för statsbidrag till kommunisternas folkhögskola. Beträffande folkbildningen och kvaliteten på kunskaperna är det absolut inte mera angeläget att med 123 skattepengar stödja folkhögskolan i Bona än det är att ta itu med viktiga uppgifter vid de skolor som redan får stöd. Ideologiskt är allt det här naturligtvis olustigt. Det är i och för sig orimligt att i en demokrati ge extra stöd till verksamhet som bedrivs av kommunister. Alexander Chrisopoulos var förvånad över att vi moderater fritt kan ge uttryck för våra tankar och vår syn på samhället. Ja, det beror på att vi lever i en västerländsk demokrati — inte på andra sidan järnridån, där de ideologiska kompanjonerna ingalunda tolererar något sådant. Det kan väl också sägas klart ut, Ingvar Johnsson, att vi förvisso eftersträvar mångfald i samhället. Kommunismen däremot har aldrig på ett positivt sätt bidragit till mångfald. Kommunismen har i stället bara försökt att förstöra den. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 15.

Herr talman! Det intressanta i föregående talares inlägg var att hans patos för demokratin tycks inskränka sig till uttalanden om en viss folkhögskolas politiska färg. Han anklagar oss kommunister för bristande demokratisk tradition. Jag efterlyser belägg för detta. Nämn ett enda förslag som kommunisterna i Sverige har lagt fram och som innebär en inskränkning av demokratin! Vad jag känner till när det gäller kampen för demokrati och demokratiska frioch rättigheter är kommunisternas kamp på 1930-talet. Med vapen i hand kämpade man för demokratin i Spanien. 500 människor offrade sina liv. Under samma period ägnade sig moderaternas meningsfränder åt att förhindra judar och kommunister att söka politisk asyl i Sverige. Den delen av historien vill ni mycket gärna glömma. Ni så att säga gör retoriska piruetter som ger uttryck för något helt annat.

Herr talman! Det kan ändå inte på något sätt vara Alexander Chrisopoulos främmande att det parti som han tillhör hyllar marxism-leninismen. Det kan inte heller vara honom främmande att man i olika sammanhang hyllat den socialistiska revolutionen — och jag trodde att han själv också gjorde det. IT övrigt nöjer jag mig med att som Sture Ericson i gårdagens utrikespolitiska debatt konstatera om kommunisterna att de har ett ideologiskt arv som gör dem aparta.

Herr talman! Anslag till vuxenutbildningen omfattar flera viktiga områden. Jag skall beröra ett, nämligen folkhögskolan. För lågutbildade och kunskapstörstande ungdomar har denna skolform haft en mycket stor betydelse. Förlängd grundutbildning, kommunal vuxenutbildning och andra satsningar har inte gjort folkhögskolan överflödig. Fortfarande spelar denna i många avseenden unika och värdefulla form för vuxenutbildning en viktig roll. Liksom vuxenutbildningen i övrigt har folkhögskolan fått känna av Nr 106 åtstramningar som försvårat verksamheten. Från vpk har vi motsatt oss att Torsdagen den resurser dras bort från denna verksamhet. Som framgår av dagens betänkan 22 mars 1984 de vill moderaterna beröva folkhögskolan ytterligare resurser, vilket måste avvisas. Sverige kan uppvisa ett rikt utbud när det gäller folkhögskoleverksamheten. Det visar sig dock att det ännu finns en hel del att göra för att öka allsidigheten. Arbetarrörelsen är underrepresenterad, och någon skola med marxistisk inriktning har inte funnits. Nu kommer det att bli en ändring därvidlag, och jag återkommer strax till detta. Riksdagen uttalade för några år sedan att vid startandet av nya folkhögskolor rörelser som saknade egen folkhögskola borde ha företräde. Folkhögskolorna kan utöver att omfatta viss allmän utbildning också ha en ideologisk profilering. Det finns säkert flera områden som kan komma i fråga för en ökad allsidighet. Jag känner sympati för den motion som väckts om att Stiftelsen Kvinnofolkhögskola i Göteborg bör bli statsbidragsberättigad. Även om kvinnofrågorna bör ha en framträdande plats i alla folkhögskolor, kan en särskild skola vara motiverad. Nu bedömer utbildningsutskottet att det inte finns ekonomiskt utrymme för att inrätta ytterligare nya folkhögskolor utöver regeringens förslag för det kommande budgetåret. En folkhögskola med kvinnoprofil bör dock ha hög prioritet vid kommande beslut om nya folkhögskolor. En ljuspunkt i årets budgetproposition är förslaget att statsbidrag skall utgå för en ny självständig folkhögskola i Bona utanför Motala. Startandet av Bona folkhögskola ligger i linje med tidigare riksdagsuttalanden, såväl om företräde för rörelse som saknar egen folkhögskola som om folkhögskolornas möjligheter till profilering. Initiativtagare och huvudman är vänsterpartiet kommunisterna. Skolan kommer emellertid att bedriva bred folkhögskoleverksamhet på samma villkor som andra rörelseskolor. Den nya folkhögskolan Bona bör bli ett viktigt tillskott för att öka allsidigheten. Den bör kunna bidra till att stimulera debatten inom arbetarrörelsen och i samhället på ett ideologiskt område som haft en alltför undanskymd plats i utbildningen, nämligen marxismen. Redan i förra årets budgetproposition redovisades att framställning om statsbidrag för Bona folkhögskola hade gjorts. Utbildningsministern var då inte beredd att tillstyrka statsbidrag, men avsåg att återkomma i budgetpropositionen därpå med förslag om att statsbidrag skulle utgå för denna skola. Så har nu skett, och detta är glädjande. Sveriges folkhögskolor får ett nytt tillskott, som jag tror svarar mot förväntningarna. Planerna på en folkhögskola i Bona har mött ett mycket positivt gensvar. Men det finns ett undantag, och det är vissa moderater. De sökte sätta käppar i hjulen redan när landstinget skulle överlåta byggnader för skolan. I en moderat motion till riksdagen yrkas också avslag på regeringens förslag om statsbidrag till skolan, och moderaterna i utbildningsutskottet har reserverat sig mot samtliga övriga partiers ställningstagande i utskottet. 125 Birger Hagård har redan redovisat den negativa hållning som moderaterna hela tiden har intagit. I landstinget försökte man sabotera frågan genom att hävda att det kunde finnas köpare som skulle betala ett högre pris för byggnaderna. Några sådana köpare fanns inte. I riksdagen försöker man sabotera skolan med falskt tal om att den skulle bedriva annan verksamhet än den som grundar sig på riksdagsbeslut och antagna bestämmelser. Birger Hagård använde uttrycket ”olustigt” vid flera tillfällen. Det uttrycket återfaller på hans eget agerande i denna fråga. I den motion som Per Unckel m.fl. väckt till riksdagen gör man först en artig bugning mot folkhögskolan i utbildningsväsendet. Jag citerar: ”Genom folkhögskolan kan mångfalden säkerställas och utbildningar i stimulerande miljöer erbjudas.” Så skriver motionärerna helt riktigt. Men att också marxismen skall kunna ingå i mångfalden kan man tydligen inte tänka sig.

Det handlar inte om partipolitisk utbildning. Verksamheten skall bedrivas på samma villkor som vid andra folkhögskolor. Det finns klara bestämmelser i förordningar. Folkhögskolorna bedriver sin verksamhet under insyn och kontroll. Gällande bestämmelser kommer att följas. En styrelse med bred sammansättning har redan tillsatts. Allt detta bör reservanterna veta, och det vet de säkert också. Reservanterna har också vantolkat den ekonomiska sidan. Bona folkhögskola tränger inte ut någon s.k. traditionell folkhögskoleutbildning. Statsbidrag kommer att utgå inom den ram som SÖ har för skolor med särskilda behov. Denna ram anges till 12 500 bidragsveckor för kommande budgetår. Jag har, herr talman, citerat vad de moderata motionärerna skrev om att genom folkhögskolan mångfalden kan säkerställas och utbildning i stimulerande miljöer erbjudas. Det är vad man säger i ord. I handling däremot vill man dels försämra villkoren för existerande folkhögskolor, dels förhindra att mångfalden ökas genom den föreslagna nya folkhögskolan. Detta är avslöjande. Herr talman! Folkhögskolan har haft och har fortfarande en viktig roll. Bona folkhögskola — som skall bedriva bred folkhögskoleverksamhet på arbetarrörelsens grund med marxistisk profil — kommer att bli ett värdefullt tillskott i folkhögskoleutbudet i vårt land. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar det breda stöd förslaget om den nya folkhögskolan fått. Det är också med tillfredsställelse jag noterar att det i riksdagen endast är moderater som söker förhindra att folkhögskolan i Bona kommer till stånd. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande och avslag på reservation 15 i vad gäller Bona folkhögskola.

Nr 106 Herr talman! Jag vill något bemöta Nils Berndtson på en del av de punkter Torsdagen den som han tog upp. 22 mars 1984 Allra först säger han att anslaget till den här folkhögskolan på intet sätt == tränger undan bidrag till andra folkhögskolor. Han hänvisar till att det är Anslag till vuxenutanslaget 12 500 bidragsveckor till den allmänna pott som skolöverstyrelsen bildning har att fördela till folkhögskolor med särskilda behov. Visst har man ökat på — med 2 500 bidragsveckor från de 10 000 som gäller för i år. Man har ökat dem till 12 500, men samtidigt sägs att de 5 500 bidragsveckor som man räknar med för Bonas del skall dras av från detta. Och 12 500 minus 5 500 blir enligt alla sätt att räkna 7 000. Och 7 000 är faktiskt mindre än de 10 000 som skolöverstyrelsen har till förfogande i dag. Alltså minskar skolöverstyrelsens anslag till andra folkhögskolor med särskilda behov med 30 90 från dagsläget. Sedan vill jag också ta upp det som jag slutade mitt inledningsanförande med. Jag förmodar att Nils Berndtson avser att man skall driva skolan på det sätt som regler och statuter föreskriver. Och även om det inte är partipolitisk utbildning — vad är förresten partipolitisk utbildning och vad är det inte — är det ändå fråga om en skola som skall drivas i marxistisk regi eller varför inte marxist-leninistisk! Eller har ni tappat bort Lenin i det kommunistiska partiet? Det är kanske på tiden i så fall, men jag undrar var han finns. Vare därmed hur som helst — marxismen är knappast av en sådan angelägenhetsgrad att vi behöver ytterligare öka vårt budgetunderskott för att driva denna skola. Och jag är trots allt inte säker på att svenska folket tycker att det är särskilt angeläget att vi går ut och lånar pengar i USA och Schweiz för att kunna driva en kommunistisk folkhögskola i Sverige.

Herr talman! Det intressanta är att Birger Hagård tvingas retirera litet från den förfärligt tuffa attityd som man från början haft. Nu vill han gärna diskutera huruvida resurserna räcker till andra behov i vad gäller folkhögskolorna. Jag vidhåller att denna folkhögskola inte tar undan några resurser från den traditionella folkhögskoleverksamheten. Sedan får man givetvis fördela de extra resurserna. I sin motion går moderaterna betydligt längre. Där står faktiskt att läsa, att utbildningen i Bona snarare är att betrakta som något som faller sig naturligt att finansiera med hjälp av partistöd. Det har man aktat sig för att skriva i reservationen. Förmodligen har någon klokare partivän påpekat det ohållbara i sådana påståenden. Det finns ändå, Birger Hagård, klara föreskrifter för vilken verksamhet folkhögskolor skall bedriva men också beträffande deras möjligheter att ha en ideologisk profil — om den är marxistisk, religös eller av annat slag så finns ändå den rätten. Bestämmelserna är viktiga i sammanhanget, och jag kan framhålla att skolöverstyrelsens författningssamling med folkhögskoleförordningen inleds med en paragraf som säger, att föreskrifterna i denna förordning gäller för sådan folkhögskola som regeringen har förklarat berättigad till statsbidrag. 127 Ingen skall tro att man kan bedriva vilken verksamhet som helst vid en folkhögskola och få statsbidrag. Det finns klara regler fastställda. Om Birger Hagård envisas med att hävda att detta är en utbildning med partipolitisk prägel — jag tror att det stod så i reservationen — är det faktiskt en beskyllning mot ledningen av skolan för att den inte ämnar följa gällande bestämmelser. Men Birger Hagård måste också mena att skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet — som har haft att pröva framställningen och det utredningsmaterial och de planer som presenterats — endera skulle ha låtit lura sig eller också är villiga att främja en partipolitisk utbildning med folkhögskoleanslag. Nej, sanningen är den, att det är en njugghet från Birger Hagårds sida i vad gäller att låta det allsidiga utbudet i folkhögskolorna också omfatta marxismen.

Herr talman! Nils Berndtson måste ha hört dåligt på när jag höll mitt första anförande — där anförde jag just motiven. Det är det samhällsekonomiska motivet, och det är riksdagens tidigare beslut att visa restriktivitet när det gäller statsbidrag till nya folkhögskolor. Men jag sade också att det djupt bar mig emot att tänka mig att man i det läge vi nu har skulle ge extra stöd till en kommunistisk folkhögskola, där marxism-leninismen står i förgrunden. Nils Berndtson får ursäkta mig, men marxism-leninismen spelar inte någon större roll för mångfalden i de västerländska demokratierna. Det gör däremot kristendomen — jag tänker då på de folkhögskolor som har kristna förtecken. Jag är ledsen, Nils Berndtson, men jag vägrar att i det här fallet jämställa marxism-leninismen med riktningar av annan ideell karaktär.
Herr talman! Det är ju det jag har sagt — samtidigt som Birger Hagård talar om folkhögskolans allsidighet vägrar han acceptera att en av 120 folkhögskolor här i landet skulle kunna ha en marxistisk profilering. Det tycker jag avslöjar hela resonemanget. Moderaternas ställningstagande kan inte vara motiverat främst av ekonomiska omständigheter — i reservationen motiveras ju, som jag har påpekat, avstyrkandet med att man anser detta vara en utbildning med partipolitisk prägel, som inte bör ha sådan angelägenhetsgrad. Men, Birger Hagård, marxismen är väl något mer än en partipolitisk prägel! Marxismen är ju ändå en idériktning som påverkar samhällsdebatten på alla områden och som också bör få en plats i det svenska folkhögskoleutbudet.

Herr talman! Jag hoppas att Ingvar Johnsson lyssnar på vad jag nu har att säga, eftersom jag i mitt inlägg kommer att beröra en motion som han tyvärr totalt har missuppfattat meningen med. I utbildningsutskottets betänkande nr 14 behandlas bl.a. motion nr 1726 av Hans Nyhage och mig. I motionen yrkar vi att studieförbunden skall få tillbaka den tidigare möjligheten att anordna kurser inom den estetiska sektorn med fyra timmar per sammankomst. För oss på studieförbunden var det en stor nackdel när det inte längre blev tillåtet att ha konsthantverkskurser med fyra timmar vid varje kurstillfälle. Vi kunde omöjligt minska kurserna från 40 till 30 timmar; i det kärva ekonomiska läge studieförbunden lärt sig arbeta med kunde vi inte heller minska antalet deltagare i kurserna. Följden har blivit att deltagarna får mindre handledning och att stressen ibland blir stor. Studieförbunden kompensear deltagarna genom att anordna dessa kurser med 12-14 sammankomster. Antalet konsthantverkstimmar i snitt har inte minskat. Att vi tvingas öka antalet sammankomster för att våra kursdeltagare skall hinna med studieplanen har till följd att kostnaderna för samtliga inblandade blir högre. Jag tänker då på reskostnader och kostnader för bl.a. barnpassning. Såväl deltagare som cirkelledare är dessutom bundna i 14 veckor i stället för 10. Med vår motion, som f.ö. är en upprepning av den vi väckte förra året, hade vi hoppats förmå utskottet att göra det möjligt för studieförbunden att själva bestämma hur de vill disponera den tilldelade kvoten av statsbidragsberättigade timmar. Märk väl, Ingvar Johnsson, att jag säger ”den tilldelade kvoten av statsbidragsberättigade timmar” — jag talar icke om något som helst tillägg när det gäller pengar. Jag kan inte begripa varför det från utskottet skall anses nödvändigt att begränsa studieförbundens handlingsfrihet. Socialdemokraterna har vid tidigare tillfälle motionerat om återinförandet av den fjärde timmen. De är således väl informerade från ABF om hur man där ser på detta. Centerpartiets och folkpartiets studieförbund Vuxenskolan har tydligen inte nått fram till sina politiker i utskottet. Det är även på Vuxenskolan ett utbrett missnöje med att man inte får ha fyra timmar vid varje sammankomst i konsthantverkscirklar. Det är minst sagt förvånande att det bara är de moderata ledamöterna i utskottet som inte anser sig behöva vara förmyndare åt studieförbunden. Motiveringen för avstyrkandet av motionen i utskottet gör att jag måste dra den slutsatsen att majoriteten av utskottets ledamöter har dålig kännedom om hur vi på studieförbunden arbetar. Det sägs nämligen i motiveringen på s.:9 i utskottets betänkande att om studieförbunden skulle tillåtas anordna kurser med fyra timmar per sammankomst så skulle antalet timmar inom andra områden minska. De kurser vi erbjuder är de kurser våra deltagare vill ha. Studiekonsulentens ambitioner kan bara marginellt påverka kursutbudet. Deltagarna kommer till oss på sin fritid. De deltar i kurserna helt efter principen Fritt och Frivilligt. Vi vill erbjuda våra cirkeldeltagare ett varierat utbud av kurser. Det är vår sak att ge den bästa service till alla deltagare oavsett vilket ämne de väljer att ägna sig åt. Centern talar i de flesta sammanhang om energikostnader och om landsbygdens befolkning som missgynnas på så många sätt. Har inte utskottets representanter tänkt på vad det kostar att använda bilen 14 gånger istället för 10, när det kanske rör sig om flera mil varje gång man skall till en studiecirkel? Bara detta är ett argument så gott som något för att vi skulle få en återgång till tidigare ordning. Jag skulle vilja föreslå utbildningsutskottets ledamöter att de gjorde ett studiebesök på studieförbunden och såg hur verksamheten bedrivs där. Underlätta för studieförbunden att arbeta inom givna ramar! Låt oss få disponera tilldelad kvot så som vi finner bäst! Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till den moderata reservationen nr i

Herr talman! Från moderat sida motsätter vi oss statssubventioner till rederierna. Frågan om anslag för detta ändamål har behandlats åtskilliga gånger av riksdagen. Argumenten torde därför vara kända för kammarens ledamöter. : Jag yrkar bifall till reservation 12 i trafikutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Vårt parti har i en följd av år ställt krav på en annan sjöfartspolitik med en helt annan inriktning. Våra krav har tidigare avslagits, bl.a. med hänvisning till de riktlinjer för sjöfartspolitiken inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program som riksdagen fastställde år 1980. Det nämnda programmet sägs ha som mål att bl.a. skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt till lägsta kostnad för samhället. Det sägs också skapa förutsättningar för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer.

Det har också blivit så att handelsflottans strukturella sammansättning och utveckling bestäms uteslutande av företagsekonomiska kalkyler.

Den svenska flottan svarar i dag för endast en ringa del av vår svenska utrikeshandel. Anledningen till detta är, att medan vår handel är koncentrerad i huvudsak till Europa, har de svenska rederiernas marknadsanpassning resulterat i en fartygsstruktur som är lämpad för de tunga traderna och långa transportavstånden. Av de ca 480 fartyg som den svenska handelsflottan består av i dag sysselsätts ca 400 i utrikestrafik. Ca 80 96 av det svenska tonnaget sysselsätts huvudsakligen mellan utländska hamnar. Om man tar hänsyn till dessa faktorer, finner man att den privata handelsflottan dels på grund av sin storlek, dels på grund av sin fartygssammansättning inte kan uppfylla Sveriges transportbehov i politiska och ekonomiska krissituationer. Det är förvånande att den från beredskapssynpunkt mycket allvarliga situationen inte har blivit föremål för större intresse från regeringens sida. En fortsatt utflaggning av den svenska handelsflottan innebär stora ekonomiska förluster för staten, dels i form av uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter, dels också i form av stor arbetslöshet bland sjömän. Dessutom är det inte möjligt att betrakta bekvämlighetsflagg som en sund utvecklingsform, som vi måste anpassa oss till. Det förtjänar också att understrykas att de låga kostnader för redarna som är förknippade med bekvämlighetsutflaggningen måste betalas på ett eller annat sätt. Kostnaderna betalas av bl.a. tusentals fackliga och oorganiserade sjömän från Filippinerna, Indien, Pakistan och olika afrikanska länder, som ofta arbetar under vidriga och för människor ovärdiga förhållanden. De betalas också av tusentals svenska sjömän som är arbetslösa i Sverige. Den ökade takten i utflaggningen av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg har nämligen inneburit en kraftig minskning av den svenska sjömanskåren. På svenska fartyg finns i dag bara 13 900 ombordanställda, varav 8 000 i manskap och 5 900 i befälsbefattning. Denna utveckling förklaras och ursäktas av redarna med den gamla klagovisan om de höga svenska lönekostnaderna. Sanningen är den att rederiernas exportinkomster i form av intjänad hårdvaluta i utrikesfart under den senaste tioårsperioden har trefaldigats, detta trots den kraftiga tonnageminskning som de sålda tankoch bulkfartygen inneburit. Herr talman! I många år har den internationella fackliga rörelsen med ITF i spetsen fört en kamp mot bekvämlighetsflaggat tonnage. I många år har man vädjat till olika regeringar om åtgärder för kamp mot bekvämlighetsflaggsproblematiken. Den socialdemokratiska regeringen i Sverige, i likhet med tidigare borgerliga regeringar, inte bara vägrar konsekvent att vidta några som helst åtgärder mot bekvämlighetsflaggade fartyg utan uppmuntrar och underlättar denna utveckling genom sitt agerande. Det gör den dels genom att vägra att införa några som helst restriktioner mot bekvämlighetsflaggade fartyg som anlöper våra hamnar, dels genom att konsekvent vägra att förbjuda olika statliga och kommunala myndigheter att anlita bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter. Det har gått så långt att man föredrar att använda bekvämlighetsflaggat tonnage för sina transporter i stället för båtar som ägs av det egna statliga rederiet Zenit, som i dag har stora ekonomiska svårigheter och kostar skattebetalarna massor av pengar. Man gör detta med hänvisning till internationella affärsmässiga lönsamhetsprinciper, som vi strikt måste hålla oss till. Nu är det också så, herr talman, att lönsamhet i betydelsen affärsmässighet är ett relativt begrepp. Det som är lönsamt för den ene kan vara förlustbringande för den andre. Det som är lönsamt för det internationella rövarkapital som f. n. styr det bekvämlighetsflaggade tonnaget är förlustbringande för det svenska samhället. När utskottet och regeringen vägrar att vidta några som helst åtgärder för att bekämpa bekvämlighetsflaggsproblematiken med hänvisning till internationella affärsmässiga lönsamhetskalkyler, är det företagsekonomisk lönsamhet man har i tankarna, detta oavsett vilka de. samhällsekonomiska effekterna blir. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har den bestämda uppfattningen att utvecklingen inom sjöfartsnäringen har gått så långt att det privata rederikapitalets intressen i många avseenden kommer i direkt motsättning till samhällsintressena. Den framtida sjöfartspolitiken bör utgå från ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program, som har som grund samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga målsättningar. Det bör innebära samhälleligt ägande av fartygen och ökat inflytande för de anställda. Mycket starka skäl talar för ett statligt rederi som dels kan bedriva leasingverksamhet med svenskregistrerade fartyg, dels kan aktivt medverka till utvecklandet av kustsjöfart och inrikes sjöfart, där en omläggning av transporterna från landbaserade till sjöburna sådana är nödvändig från såväl miljösynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt som oljeberoendesynpunkt. Ett statligt rederi kan dessutom medverka till att en större del av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Det finns enligt vår uppfattning ingen som helst rimlig anledning för regering och riksdag att i nuvarande statsfinansiella läge fortsätta att subventionera det svenska privata rederikapitalet. Det finns exempelvis ingen som helst anledning för regeringen att sitta och förhandla med Broströmsrederierna om att eventuellt skänka bort 450 milj.kr. för att reda ut deras ekonomiska situation. Använd i stället de pengarna på ett samhällsägt rederi, som kan anställa den personal vars arbeten nu är hotade och som kan utveckla den svenska linjesjöfarten och rädda Göteborgs hamn! De två största ägarna i Broströms, investmentbolagen Investor och Asken, är båda storvinnare i de senaste årens våldsamma börsuppgång. Enbart Investor hade en vinst på 1 miljard kronor, varav 740 miljoner var reavinster på aktier. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk:s reservationer.

Herr talman! När trafikutskottet nu i sitt betänkande nr 14 behandlar budgetpropositionens bil. 8 kan utskottet konstatera att det ekonomiska utfallet från föregående budgetår av sjöfartsverkets inkomster innebär en kraftig förbättring jämfört med utfallet de två föregående budgetåren. Sjöfartsverkets inkomster kommer i allt väsentligt från de statliga sjöfartsav = Nr 106 gifterna — fyravgift, farledsvaruavgift och lotsavgift. Vidare får verket om våren 1982, finns i den moderata reservationen nr 12 ett krav på avslag på regeringens förslag. Det beslut som riksdagen fattade 1982 innebar bl.a. ett tidsbegränsat stöd till svenska rederier. Utskottet går inte från sin uppfattning att det fortfarande, men övergångsvis, behövs statliga insatser för att motverka en oönskad försäljning av enheter ur handelsflottan. Det behövs också insatser för att långsiktigt bygga under investeringar med framtidsinriktning för svensk sjöfartsnäring. Vi vet att stödet hittills haft positiva effekter inom näringsgrenen, även om det kanske inte har hjälpt till att räta upp på alla håll. Fortfarande finns det rederier som seglar med så svår slagsida att faran för kantring kan vara överhängande. Frågan om förutsättningarna för bibehållandet av en svensk handelsflotta måste även fortsättningsvis hållas aktuell. Det kommer även fortsättningsvis att vara nödvändigt med en stark svensk rederiverksamhet med förmåga att konkurrera på marknader i såväl närtrafik som transocean linjetrafik. Detta rör inte bara enskilda rederiers framtid. Om vi inte i framtiden har en handelsflotta som ger oss direktanlöp på Sverige, kommer svenskt näringsliv att drabbas av negativa effekter som berör sysselsättning, konkurrenskraft hos näringslivet och bytesbalans. I årets budgetproposition tar man också upp frågor som berör svenskt hamnväsende. Riksdagen har tidigare bifallit förslag om att sjöfartsverket skall handha den övergripande planeringen och att ett samarbetsorgan knutet till verket skall medverka vid hamnplaneringen. Vi har i dag här i Sverige en hamnkapacitet som räcker väl — i vissa fall mer än väl. Ändå planeras för en än större utbyggnad. Hamnarna är kommunalt ägda. Det är hamnägarna själva som beslutar om utbyggnader. Men få hamnar går ihop ekonomiskt. Det är en följd av överetableringen. Det är befogat att staten mer aktivt verkar för att skapa förutsättningar för en samordnad hamnplanering. Sjöfartsverket föreslås få i uppdrag att ta fram planeringsunderlag som hamnägare som står i begrepp att bygga ut och investera skall kunna få del av och få råd för att kunna bedöma om det finns förutsättningar för en annan eller utökad trafik. Utskottet anser det betydelsefullt att hamnarna inför utformningen av byggnadsplaner så tidigt som möjligt samråder med sjöfartsverket och dess hamnråd, för att det skall bli klarlagt om en tilltänkt investering verkligen kommer att utnyttjas och inte medför stora förluster som sedan får täckas av de kommunala skattebetalarna. Dessa är inte betjänta av en outnyttjad hamninvestering. Ännu mindre gagnar en sådan sjöfarten, eftersom även 135 denna som näring kommer att belastas med högre avgifter för en alltför decentraliserad och orationellt utnyttjad hamnverksamhet. Sjöfarten skall arbeta inom transportsektorn i konkurrens med landtransportmedel, och om det skall lyckas måste avgifterna begränsas så mycket som möjligt. För några år sedan föreslog den dåvarande regeringen att en avgift per ton transporterad olja skulle påföras visst tonnage på vissa områden utefter kusten och av insjövattnen. 2 kr. per ton skulle som en miljöavgift betalas av fartygsägaren, om transporten skedde i enkelbottnade fartyg. Efter en del turer i utskottet framflyttades ikraftträdandet två och ett halvt år — till det nu kommande halvårsskiftet. Utskottet ansåg tidigare att för sjöfartens del skulle det förslag som då förelåg innebära en risk för överflyttning av frakter till landtransport. Det ifrågasattes om åtgärden med en avgift över huvud taget skulle få någon effekt på miljön och om inte eventuell miljöfara skulle kunna förebyggas på ett bättre sätt. Nu har sjöfartsverket presenterat sina åtgärder, och man går på en annan linje: åtgärder på farleder, säkerhetsbestämmelser för trafiken i lederna osv. Man anser att frågan om införandet av den extra avgiften skall skjutas på framtiden. Departementschefen håller med sjöfartsverket, och så gör även utskottet. Därmed kan ett antal redare med kusttonnage andas ut. Den hårda konkurrens man lever med förvärras nu i varje fall inte genom ett mindre bra beslut av politiska instanser. Det finns ytterligare en rad reservationer från vpk. Jag måste säga, herr talman, att jag har väldigt svårt att ta en del av de tolv reservationerna på allvar. Man för här fram förslag som jag och utskottsmajoriteten anser orealistiska och som i vissa fall rent av tyder på att man är okunnig om de verkliga förhållandena. Alexander Chrisopoulos tog upp frågan om bekvämlighetsflaggning av fartyg och frågan om inrättande av svenska rederier. Dessa frågor har Alexander Chrisopoulos och jag debatterat vid flera tillfällen.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
Herr talman! Det är sant att jag och Birger Rosqvist flera gånger tidigare har diskuterat de frågor som vi från vpk ställer i vår motion. Något som också är intressant är att vårt parti har ställt dessa frågor många år i följd. Men de krav som vi ställer har avslagits. Utvecklingen inom sjöfarten bekräftar i verkligheten det berättigade i de frågor som vi tar upp i vår motion, och det gör att de diskussioner som vi bör föra exempelvis i frågor om utflaggning inte bara är aktuella utan nödvändiga. Birger Rosqvist menar att det inte finns något marknadsutrymme för att inrätta ett statligt rederi. Jag menar för min del att man i stället för att ha ett rederi som Zenit, som anses vara något av en avstjälpningsplats för båtar som blivit överflödiga vid Svenska Varv, borde satsa pengar på att utveckla detta med inriktning på att skapa en aktiv statlig rederiverksamhet, som bl.a. skulle ha till uppgift att bedriva kustsjöfart. Det skulle också ha till uppgift att anpassa sin verksamhet så att det blir lämpat att i större utsträckning än nu ta hand om transporter av varor i den svenska utrikeshandeln. Trots att vi tidigare har diskuterat problemen med bekvämlighetsflagg, vägrar den socialdemokratiska regeringen att vidta några som helst åtgärder i kampen mot bekvämlighetsflaggsproblematiken. Jag vill peka på att de fackliga organisationerna på det internationella området år efter år har vädjat om hjälp från olika regeringar i kampen mot bekvämlighetsflagg.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

Det skulle genomfört innebära ett stort uppsving för hela regionen från Norduppland och Gävle-regionen till Västmanland och Dalarna. Arbeten och industribeställningar skulle skapas, underlag för en framtida tung industri skulle förbättras och ytterligare en turistattraktion skulle tillkomma. Detta projekt avvisas ofta som orealistiskt och alltför dyrbart. Men det är inte mer märkvärdigt, säger vi som bor i regionen, att bygga en kanal utefter Dalälven än att bygga ut vattenkraften i våra andra stora älvar. I dagens penningvärde skulle detta kanalbygge, i den omfattning som det är tänkt, kanske gå på mellan 3 och 4 miljarder kronor. Det är egentligen inte någon avskräckande hög investeringskostnad i jämförelse med andra projekt som riksdag och regering fattar beslut om. Vi har i vår motion pekat på det gigantiska exemplet JAS, som i dagens kostnadsläge kanske. går på minst 40 miljarder kronor. Man kan fråga sig: Vilket är nationalekonomiskt och samhällsekonomiskt mest lönsamt? Man kan också fråga sig: Vilket har längst livslängd — ett stridsflygplan eller en kanal? De som är intresserade av detta projekt räknar på ett helt annat sätt än vad trafikutskottet gör. De ser det också som ett sätt att utnyttja landets resurser i fråga om arbetskraft. Att inte utföra detta kanalbygge innebär ingen vinst när det gäller arbetskraften eller när det gäller att för regionen skapa en tillgång. Trafikutskottet har alltså i år, liksom föregående år, gjort sina beräkningar från strikt företagsekonomiska utgångspunkter och inte tänkt sig en förlängning. Därför hamnar utskottet naturligtvis på ett avslagsyrkande. Jag tycker att det är intressant att det efter föregående års avslag finns personer med affärsidéer, som långt ifrån har mina ideologiska utgångspunkter men som ändå tycker att ett sådant här projekt, samordnat med Norden och Östersjön och inrikessjöfarten i Östersjön, skulle vara oerhört intressant. Men i samma veva kanske man gör bedömningen att riksdagens handläggning är av mindre värde. Väljer man den vägen, är det omöjligt att beakta olika affärsidéer eller att se till möjligheterna i ett längre perspektiv. I fråga om Dala kanal-projektet vill jag understryka att våra kusthamnar naturligtvis måste bibehållas. Vidare måste de vara konkurrenskraftiga. Paul Lestander har motionerat — frågan har även aktualiserats i en reservation vid detta betänkande — om att Luleå hamn måste bli konkurrenskraftig. För oss som är intresserade av Dald kanal-projektet är det självfallet helt naturligt. Förbindelserna mellan Luleå och orterna med tunga industrier i Dalarna är goda. De borde emellertid kompletteras med en sjöfartsled. Med det sagda yrkar jag bifall till de reservationer som jag har berört.

Herr talman! Som Lars-Ove Hagberg helt riktigt sade har frågan om Dala kanal tidigare debatterats här i kammaren. Motionen i detta sammanhang hänsköts ett år till den sjöfartspolitiska utredningen, närsjöfartsutredningen, som granskade sjöfartens roll i trafikpolitiken. Utredningens svar överensstämde kanske med vad många av oss redan från början innerst inne trodde: Glöm bort det dike som ni tänker gräva! Jag vill tillägga att kostnaden beräknades till 5 miljarder kronor. De som tidigare motionerat i frågan tycks ha förstått att det inte är något realistiskt alternativ att gräva ett dike från Gävle och upp till Siljan. Kostnaden skulle som sagt bli 5 miljarder kronor. Lars-Ove Hagberg talar så romantiskt om den aktuella sjöfartsleden. Det sägs i motionen att industrin med en sådan skulle blomstra. Näringslivet skulle utvecklas. Allt som är bra skulle inträffa i regionen, om man bara fick en sjöfartsled. Längs hela vår kust finns en mängd hamnar. Det kan man säga är en förmån, men ändå blomstrar inte näringslivet. Att inbilla sig att problemen löses i och med ett dike — om jag får uttrycka mig på det sättet — upp till Dalarna är övertro. Jag vill tillägga att farleden skulle vara igenfrusen tre fyra månader om året. Under den tiden skulle en annan trafikapparat behövas för att hålla verksamheten i gång. Jag yrkar avslag på reservationen i detta avseende. I vad gäller Luleå hamn vill jag framhålla att sjöfartsverket har möjligheter att sänka avgifterna för malmtransporterna. Mycket litet malm, om ens någon, tranporteras över Luleå hamn i dag. Det beror på att polackerna inte köper någon malm. En sänkning av avgifterna från 2 kr. till 50 öre har naturligtvis inte någon som helst inverkan. Det finns ju inte några kunder. Att skeppa malm från Luleå till andra sidan Öresund eller Nordsjön är inte ett realistiskt alternativ. Malmen fraktas i stället till Narvik och skeppas ut därifrån. En ändrad sjöfartsavgift har, som sagt, inte någon inverkan på trafiken över Luleå hamn i det avseendet.
Herr talman! Beträffande det sist nämnda i föregående anförande om Luleå hamn vill jag framhålla att om hamnen inte är konkurrenskraftig och inte har utvecklingsmöjligheter eller en framtid, blir den tunga industrin i Norrbotten beroende av en NATO-hamn. Det kan medföra vissa problem. Men Birger Rosqvist är tydligen inte alls bekymrad. Det är väl därför som han vill ha en sådan konkurrenskraft att det finns möjligheter att överleva. När det gäller den romantiska bilden av det s.k. diket — eller kanalen — vill jag säga följande. Jag har inte någon särskilt romantisk syn på detta. Det är väl närmast bristen på fantasi och strikt företagsekonomiska principer som utgör hinder. Man tar sig inte en ordentlig funderare. Men de som driver den här frågan är inte så ledsna. Oavsett om man är motionär eller inte tror jag inte att man går ur de sällskap där man är med. Jag vet att de som sysslar med detta aktivt inte alls är nedslagna utan i stället tycker att man i riksdagen är väldigt hårdnackad och fantasilös och inte har några tankar på vad det skulle kunna betyda. Man kanske räknar med en skillnad på en miljard. Men vad betyder en miljard sett på längre tid? Birger Rosqvist företräder en ekonomisk politik som påstås utveckla landet. Men nu säger han att det inte är bra på andra ställen heller, och då blir det tydligen ingenting i framtiden heller. Jag trodde att om man hade bra transporter och en sådan här sjöled skulle det också i Birger Rosqvists politiska värld betyda någonting — men det gör det tydligen inte, vad jag kan förstå. Då skulle det bara vara en nedgång och en avveckling av Bergslagen som var aktuell för framtiden. Det står i så fall i kontrast till partiföreträdarna i de departement som det handlar om — och det är lättsamt. Men jag tror inte att uppgifterna om kostnaderna stämmer. Som jag sade i mitt inlägg: Om man räknar med det som denna region har drabbats av i fråga om negativa samhällsekonomiska kostnader, skulle detta byggande vara en positiv händelse som kanske skulle ha betydelse för hela regionen för framtiden. Jag tycker att Birger Rosqvist borde ha med det i beräkningen när han diskuterar en sådan strukturell förändring som byggandet av en kanal inne i landet.

Herr talman! I centermotionen 1983/84:725 framhöll vi att amorteringsreglerna på andrahandstonnage är ett stort problem för kustsjöfarten. Vid köp av andrahandstonnage sätts amorteringstiden på statliga lån i allmänhet till 15 år minus fartygets ålder. Är fartyget t.ex. 10 år gammalt blir därmed amorteringstiden 5 år. För att underlätta inköp av andrahandstonnage anser vi att amorteringsreglerna för lån från statens lånenämnd för den mindre skeppsfarten bör utformas så att ett fartyg inte behöver vara slutbetalt förrän det uppnått 20 års ålder. Själva amorteringstiden — högst 15 år — kan vi dock acceptera. Vårt motionsyrkande överensstämmer helt med ett förslag som lånenämnden lade fram i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84. Föredragande departementschefen framhöll då att han inte var beredd att tillstyrka en generell utsträckning av den ålder som gäller för slutbetalning av fartyg. Men han menade att lånenämnden — om särskilda skäl talade för detta — borde kunna medge undantag från huvudregeln om slutbetalning när fartyget är 15 år gammalt. Enligt vad utskottet har erfarit har denna undantagsregel tillämpats i flertalet fall när lånenämnden under den hittills tilländalupna delen av innevarande budgetår beviljat lån. Mot denna bakgrund har vi avstått från att reservera oss. Men, herr talman, i vårt med moderaterna gemensamma särskilda yttrande ifrågasätter vi om inte ett regelsystem bör ändras när en undantagsregel tillämpas i större utsträckning än huvudregeln.

Herr talman! Efter förebild från skogsvårdslagen föreslår nu jordbruksministern i en proposition att en miljöskyddsparagraf skall tillföras skötsellagen. Inom moderata samlingspartiet ställer vi oss avvisande till detta förslag. Vi gjorde så också när skogsvårdslagen fick sin miljöskyddsparagraf. Det är alltså av principiella skäl vi handlar på detta sätt. Vi anser inte att det innebär någon förbättring av de miljöskyddande åtgärder vi vill åstadkomma. Det blir inte heller lättare för de människor som har att leva efter de lagar vi stiftar här i riksdagen. Den nu föreslagna lagen kommer dessutom att bli svår att tillämpa, då dess tillämpningsområde inte helt sammanfaller med skötsellagen i övrigt. Denna lag kommer att sträcka sig utanför den egentliga jordbruksmarken och har således ett vidare tillämpningsområde än skötsellagen. I propositionen anges att lagen skall skydda s.k. åkerholmar, mindre våtmarker, öppna diken, odlingsrösen, stenmurar och mindre trädbestånd. Av denna uppräkning framgår lätt att det är åtskillig mark utanför den egentliga åkerbruksmarken som kommer att omfattas av denna lag. Samtidigt ger den anvisning om de svårigheter jordbruket, framför allt i våra skogsoch mellanbygder, kan komma att få dras med i fortsättningen. Detta är egentligen det enda lagen har att tillföra. Visar sig länsstyrelsens naturvårdsenhet på sitt sämsta humör ute i länen, kommer åkerholmarna och odlingsrösena lätt att kunna klassas som pittoreska inslag i landskapsbilden. Detta kommer att leda till ett mer krångligt skydd för naturvården och inte till ett verksamt bidrag till att bevara sådant som i och för sig har odlingsvärde. Vi tycker illa om att det framför allt äriresidensstaden som man vet bäst vad som bör skyddas. Det sammanfaller inte med den bild vi har av de areella näringarnas intressen att sköta landskapet. De områden som vi nu har som är värda att bevara är en produkt av att jordoch skogsbrukets folk har varit aktsamma. Den moderna maskintekniken har gjort det möjligt att rätta till de sämre åkerbruksmarkerna i vårt land. Den har med andra ord höjt deras odlingsvärden. Det är de jordbrukare som driver jordbruk under de sämsta förhållandena som nu drabbas av denna lag. De skall alltså fortsättningsvis på grund av denna lag arbeta under sämre förhållanden än tidigare, sämre förhållanden än nödvändigt. Det som har gjorts möjligt med modern maskinteknik kommer nu i våra naturvårdsenheter att ifrågasättas — därför tycker vi att det är en dålig lag. Den landskapsbild vi har att bevara är en produkt av aktsamhet och omsorg om odlingslandskap inom jordbruket. Herr talman! Vi menar att detta innebär en trygghet också för framtiden. Av den anledningen yrkar jag avslag på denna lag, och följaktligen yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Centern har i sin motion och i den reservation som är fogad till utskottets betänkande om ändring i lagen om skötsel av jordbruksmark yrkat avslag på förslaget. Motiveringen är absolut inte att vi inte tycker att man skall ta hänsyn till naturvård och miljö. Detta anser vi i centern är en naturlig del av all verksamhet som utnyttjar naturresurser, och det bör det vara även för alla andra. Det kulturlandskap jordbrukarna skapat slår både diktare och vi vanliga dödliga vakt om. Vad vi vänder oss mot är att den föreslagna lagen är en ramlag, som ger myndigheterna stora befogenheter att meddela föreskrifter som inskränker den enskildes rätt att utöva sin näring. Lagrådet har också anmärkt att förslaget innebär en långtgående och opreciserad fullmaktslagstiftning. Det är en ny gummiparagraf, som innebär att vi i riksdagen egentligen inte vet vad det är majoriteten beslutar om. Vi reservanter anser att naturvårdslagen är tillräcklig för att tillgodose naturvårdshänsynen i jordbruksnäringen. Vad blir följden för jordbruket av den föreslagna regeln om hänsyn? Vad innebär det, Jan Fransson, att den är tillämplig även på mark som inte är jordbruksmark i skötsellagens mening? När skall en viss skötselåtgärd anses hänförlig till pågående eller ändrad markanvändning? När skall den ersättningsfritt kunna avsevärt inskränkas eller helt förbjudas? Det måste väl vara bättre att, som centern föreslår i sin motion, effektivisera samarbetet mellan lantbruksnämnd, länsstyrelse och jordbruk för att tillgodose naturvårdens intressen och att föra ut den informationen. Vi yrkar därför på att regeringen återkommer med ett förslag om en sådan förbättrad samordning. Herr talman! Jordbruket behöver lugn och ro, och inte fler lagar och förordningar, som de överösts med efter regeringsskiftet hösten 1982. Med detta korta inlägg vill jag yrka avslag på hemställan i jordbruksutskottets betänkande 24 och bifall till den reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Frågan om hänsynsregler i jordbrukslagstiftningen till förmån för naturvården väcktes av oss socialdemokrater från Skaraborgs län i en motion här i riksdagen för några år sedan. Motionen avslogs, men motionskraven återkom i socialdemokraternas miljömotion, som när den behandlades av jordbruksutskottet efter regeringsskiftet resulterade i en beställning från riksdagen till regeringen. Det är med tillfredsställelse som vi noterar att regeringen nu föreslår att i skötsellagen införa en allmän regel om hänsyn till naturvårdens intresse vid bedrivande av jordbruk. Det är lantbruksnämnderna som föreslås få ansvaret för tillsynen. Vid remissbehandlingen av den promemoria som legat till grund för regeringens förslag har samtliga remissinstanser tillstyrkt förslaget, utom LRF. Vid utskottsbehandlingen är det moderaterna och centerpartisterna som förenat sig i en gemensam reservation mot förslaget. Men inte heller reservanterna är nöjda med de nuvarande tingens ordning — så långt är vi alltså överens. Det brister i samordningen av verksamheten mellan jordbruk, naturvård och kulturminnesvård, säger man i reservationen, och det måste bli ett effektivare samarbete mellan lantbruksnämnd och länsstyrelse.

Då blir det bara en myndighet som hanterar de här frågorna. Då blir det mindre byråkrati och krångel för den enskilde. Mot den bakgrunden är vi nog litet förvånade över den här reservationen, eftersom man både från moderatoch centerhåll i andra sammanhang säger sig vilja medverka till att minska byråkrati och krångel. Den här kompletteringen av skötsellagen är logisk mot bakgrund av de erfarenheter vi har av skogsvårdslagen. Motsvarande hänsynsregler finns sedan länge i den lagen. Och det är, som skogsstyrelsen framhållit i sitt remissyttrande, viktigt att de båda areella näringarna jordoch skogsbruk bör ta samma typ av hänsyn till naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen och att detta bör avspegla sig i resp. närings lagstiftning. I föreskrifterna till skogsvårdslagens hänsynsregler har ganska utförligt preciserats vad det är som kan anses vara rimliga naturvårdshänsyn i skogsbruket. Detta ger ett bra stöd för myndigheten, dvs. skogsvårdsstyrelsen, vid den praktiska tillämpningen. Det är också ett stöd för den enskilde skogsägaren, eftersom att han härigenom får besked om vilka krav och hänsyn till andra intressen än skogsbrukets egna som kommer i fråga från samhällets sida. Samma sak bör analogt gälla inom jordbruket, och samma besked bör den enskilde jordbrukaren erhålla. I moderaternas och centerns gemensamma reservation kritiseras förslaget, eftersom det anses vara, som de säger, en ”tämligen opreciserad fullmaktslagstiftning vilket ger myndigheterna stora befogenheter att meddela föreskrifter som inskränker den enskildes näringsutövning”. Detta är enligt vår mening en felaktig beskrivning av förslagets innebörd. Jordbruksministern gör i propositionen flera klarläggande uttalanden som ger ramarna inom vilka föreskrifterna skall utformas. Han säger bl.a. att den föreslagna regleringen inte generellt får motverka jordbrukets rationalisering. Vidare får föreskrifterna inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detta senare är också inskrivet i själva lagtexten. Begreppet pågående markanvändning har nu efter tio års tillämpning— sedan det första gången angavs i propositioner i anslutning till den fysiska riksplaneringen — vunnit en mycket bra stadga i tillämpningen. Herr talman! Betydelsen av den här kompletteringen i skötsellagen skall naturligtvis inte överdrivas. Men jag kan ändå inte underlåta att ta fram ett par citat från vad en socialdemokratisk miljöminister sade i början av 1970-talet när den fysiska riksplaneringen påbörjades. Så här står det i en proposition som hade utredningen Hushållning med mark och vatten som bakgrund. En tillämpning av ett ekologiskt synsätt innebär enligt min mening att den fysiska planeringen skall medverka till att samhällsutvecklingen sker inom de ramar som naturresurserna och naturmiljön anger och att mångformigheten inom naturliga ekosystem bevaras, så att förutsättningar ges för rika biologiska utvecklingsmöjligheter i framtiden. Begreppet ekologisk grundsyn utvecklades på följande sätt: En ekologisk grundsyn innebär enligt min mening också restriktioner på en utveckling som medför att icke förnyelsebara naturresurser förbrukas och naturmiljöns tillstånd försämras, så att framtida handlingsalternativ försvin ner. Från ekologiska utgångspunkter kan även vårt nuvarande sätt att utnyttja naturens biologiska produktionsförmåga för t.ex. areell produktion delvis behöva ändras. Kunskaperna om sambanden i naturen har naturligtvis ökat under de senaste decennierna. De nu aktuella skogsskadorna ger oss ändå en påminnelse om att det är ganska komplicerat att klarlägga orsak och verkan. I detta sammanhang finns det f. ö. också vissa tecken som pekar på att det kemiska jordbruket spelar en roll. Den inriktning som utstakades i de tidigare nämnda uttalandena, nämligen strävan att bevara mångformigheten i naturliga ekosystem och därmed ge biologiska utvecklingsmöjligheter i framtiden, innebär att vi också bevarar framtida handlingsalternativ.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
Herr talman! Med den inlevelse som Jan Fransson i kvällens sena timma försöker övertyga kammaren om att ytterligare en lag att ta hänsyn till innebär en avbyråkratisering, är det inte utan att jag tror att han menar vad han säger. Men det är nog svårt att verkligen övertyga kammaren om detta. Vi borde kunna ha varit överens, Jan Fransson — även om vi hade trott att lagen har en betydelse för miljövården — om att denna lag inte innebär någon avbyråkratisering. Jan Fransson har lagt i dagen en alldeles osedvanlig tilltro till mängden av lagstiftning och dess betydelse för miljön. Miljön mår inte bättre av att vi får en lag till. Möjligen gör de det som har att ta hänsyn till den — för dem är det svårare. Det har Jan Fransson med kammarens majoritet kunnat åstadkomma.
Herr talman! Jag skall först säga att vi på grund av den sena timmen inte kommer att begära votering. Lagrådet sade i sitt yttrande bl.a. att man ville ändra 9 a §. Man ansåg att det tydligare skulle framgå att myndigheterna i första hand skall bistå den enskilde med råd och anvisningar, och först när det har visat sig att sådana åtgärder är otillräckliga blir maktutövning i form av föreläggande eller förbud aktuellt. Jordbruksministern svarar att han inte är beredd att följa lagrådets förslag i denna del. Det säger ganska mycket. Jan Fransson sade någonting om skogsdöden. Det är inte jordoch skogsbruket som har den största skulden när det gäller denna. Därvidlag är det andra näringar som bör ta hänsyn.
Herr talman! Jag har inte hört att Arne Andersson i Ljung har yrkat att vi skall ta bort den formulering om naturvårdshänsyn som redan finns i lagen om skötsel av jordbruksmark. I lagen står det att jordbruket rent allmänt skall ta naturvårdshänsyn. Vi torde ändå vara överens om att det är på det sättet näringen skall drivas. Men Arne Andersson vill att dessa hänsyn skall bevakas med naturvårdslagen. Likaså har vi lantbruksnämnden, som skall hantera skötsellagen. Arne Andersson vill alltså ha två myndigheter. Jag försökte förklara att vi får den mest effektiva samordningen genom att lägga hela tillsynen på en enda myndighet. Det är då lämpligt att lägga den på den myndighet som har att bevaka de primära intressena, i detta fall jordbrukets intressen.
Herr talman! Menar Jan Fransson då att naturvårdslagen i och med denna lags ikraftträdande är satt ur kraft? Så är icke fallet. Vi har fått två lagar som skall reglera dessa saker, och det är ingen förenkling.
Herr talman! Det är faktiskt så att dessa naturvårdshänsyn skall kunna tas inom ramen för vad som kan betraktas som pågående markanvändning. I det avseendet har man ingen som helst möjlighet att med stöd av naturvårdslagen hävda naturvårdsintressena. Vill man gå längre, till vad som kan inbegripa en ändrad markanvändning, t.ex. intrångsersättningar, är det naturvårdslagen som gäller. Nu får vi en heltäckande hänsynsregel genom denna föreslagna formulering i skötsellagen, och det tycker vi är mycket bra.
Herr talman! Man kan med visst fog säga, Jan Fransson, att regeln är heltäckande. Den täcker inte bara skötsellagens kompetensområde, utan också marken utanför. Den är, så långt jag förstår, tänkt att täcka den mark som finns mellan åkermarken och den egentliga skogsmarken. Följaktligen är det en svårtillämpad lag, därför att den ligger utanför sitt lagrums egentliga tillämpningsområde. Åkerholmar må vara, men träddungar och andra områden — t.ex. våtmarker, som är omnämnda i propositionen — ligger normalt inte, Jan Fransson, inom åkermarkens egentliga område. Följaktligen är det fråga om en paragraf i skötsellagen som har ett vidare tillämpningsområde än skötsellagen i sig själv. Det är ett ytterligt bra exempel på den förenkling som Jan Fransson talar om.
Herr talman! Fortfarande handlar detta om naturvårdshänsyn inom pågående markanvändning, utan att det förändrar markanvändningen.